Herr talman! Den enskildes rättsskydd inom förvaltningen måste inta en central plats i rättspolitiken. Frågan får också ökad betydelse och, om man så vill, nya dimensioner. Anledningen härtill är den offentliga sektorns tillväxt. Men jag vill klart säga ifrån, att kritiken självfallet icke avser de sociala förmåner som samhället beslutar och ställer ut som trygghet för de enskilda människorna. Den som vill läsa in något sådant i utskottets skrivning måste, menar jag, läsa felaktigt. Däremot finns det givetvis skäl att alltid beakta hur det regelsystem som måste finnas ser ut i det sammantagna rättsperspektivet. Samhällsutvecklingen under de senaste decennierna har naturligtvis starkt förändrat rättssituationen för den enskilde; som ett exempel kan vi ta samhällets omdaningsprocess när det gäller planering och produktion. Sådana förändringar är i sig själva viktiga politiska mål, men kan ändå, när de skall föras ut i praktisk tillämpning av människor, kännas såsom besvärande ur rättssäkerhetssynpunkt. Det är viktigt att vi mellan samhället och den enskilde får ett regelsystem som fungerar på ett så bra sätt som möjligt. Det är just dessa frågor som inte minst vi från centerpartiet under en lång följd av år har aktualiserat för att vi ständigt skulle få en diskussion kring dem och även flytta fram positionerna i fråga om att förstärka den enskildes situation i den riktning som jag här allmänt har angivit. Det är också glädjande att det råder så stor enighet kring inriktningen av det här arbetet. Det vill jag gärna understryka, och jag vill också uppfatta herr Johanssons i Trollhättan inlägg från denna talarstol som ett uttryck för detta. När utskottet i föreliggande betänkande har haft att behandla flera motioner på det här ämnesområdet, har också utskottet i sin skrivning understrukit färdriktningen och dess betydelse när det gäller att åstadkomma en så bra situation som möjligt för den enskilde. Jag vill sedan direkt anknyta till ett par av de frågeställningar som herr Hilding Johansson i Trollhättan här tog upp. Herr Johansson hävdade att utskottets majoritet krävde en fullständig revidering av förvaltningslagen. Så har ingalunda yrkandena framställts i motioner, och så skriver inte heller utskottet. Utskottet framhåller att det är angeläget att ”förvaltningslagen, som nu varit i kraft i fem år, blir föremål för översyn liksom förvaltningsrättsskipningen på olika nivåer”. Det betyder, precis som jag sade tidigare, att mycket av regelsystemet här också kommer in i bedömningen. Den nya regeringen har aviserat åtskilliga utredningar som på ett eller annat sätt kommer att ta upp problemkomplex i detta avseende.

Den socialdemokratiska delen av utskottet hänvisar i sin reservation till att den fortsatta utredningen i de frågor som tidigare behandlades i arbetsgruppen i kommundepartementet skall fortsätta på de villkor som den förra regeringen lade fast.

Herr talman! Med hänsyn till den stora enighet som trots allt föreligger om de övergripande målsättningarna på detta område ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag ber om överseende med att jag tar till orda i den här frågan, men eftersom jag har en motion som behandlas i det aktuella betänkandet tycker jag att det finns anledning att göra en kommentar, i all synnerhet som herr Johansson i Trollhättan var litet kallsinnig inför de frågor som denna motion liksom övriga motioner behandlar. Jag trodde faktiskt att vi här i riksdagen var överens om det angelägna i att sträva efter att myndigheterna skall stå till allmänhetens tjänst. Jag trodde att detta var allas vår strävan. Herr Johansson i Trollhättan förenklade problemen litet när han föreslog att vi skulle diskutera antalet administratörer och när han menade att detta var den stora frågan. Jag tycker inte det, och jag har i den motion som jag har väckt försökt framhålla att det är det genomreglerade samhället som på något sätt bidrar till att öka avståndet mellan enskilda människor och myndigheterna. När man inte längre vet vad man har att rätta sig efter blir man osäker. I detta sammanhang vill jag också understryka att vad som har kännetecknat den senaste tidens utveckling är en enorm ökning av lagstiftningsproduktionen. Vi har under de senare åren fått i genomsnitt en ny lag och tre nya författningar per dag i det här landet. Då är det inte så konstigt om allmänheten till slut börjar känna sig främmande i vårt samhälle och om man inte riktigt vet vad man har att rätta sig efter. Därför har vi i vår motion föreslagit att man skulle vidta en del praktiska åtgärder för att stärka den enskilda människans ställning gentemot myndigheterna. Jag hoppas att detta är en målsättning som herr Johansson i Trollhättan och jag är överens om. I motionen har vi föreslagit att myndigheterna skall tillsätta servicegrupper som skulle verka för att underlätta allmänhetens kontakter med myndigheterna. De större myndigheterna skulle 1. ex. utge en servicekatalog där man klart kan se vilken avdelning som sysslar med den 75 het i förvaltningen ena eller den andra frågan. En annan praktisk åtgärd vore att ordna det så att en person som skriver till en myndighet i en fråga kan begära att ganska snart få besked från myndigheten om vem som handlägger ärendet, så att man vet vem man skall vända sig till. Dessa förslag är inte revolutionerande men de inrymmer enligt min mening ganska praktiska åtgärder. Ett annat problem i detta sammanhang är besvärstiderna. Vi har ju blivit vana vid att när enskilda människor skall inkomma till myndigheterna med uppgifter har man ganska korta respittider, men när en person kommer med en anmälan till en myndighet kan det dröja månader innan myndigheten lämnar besked. Vi tycker att det måste råda en rimlig korrespondens mellan det krav på snabbhet när det gäller handläggningen av ett ärende som åläggs den enskilde och det som åläggs myndigheterna. Det sista vi anförde i vår motion var en önskan om en ökad delegation inom myndigheterna för att man därigenom skulle kunna få snabbare handläggningsrutiner. Herr talman! Jag inbillar mig att vi här i riksdagen borde kunna vara överens om dessa målsättningar, och jag blev därför förvånad över herr Johanssons i Trollhättan tidigare inlägg i debatten.

Herr talman! Först vill jag konstatera att herr Johansson i Trollhättan använde ordet ”totalrevision” när det gällde förvaltningslagen. Någon totalrevision är icke omnämnd vare sig i motionen eller i utskottsbetänkandet. Vi använder, som jag tidigare citerade, begreppet ”översyn”. Därmed tycker jag vi kan vara på det klara med vad som avses i motionen och i utskottsbetänkandet. ”Medborgarna ställer i dag större anspråk på det allmänna liksom det allmänna ställer större krav på medborgarna än tidigare. Genom denna utveckling har nya rättssäkerhetsproblem uppkommit samtidigt som välfärden ökat.

Därmed ökar vi också rättssäkerheten för den enskilde. het i förvaltningen
Herr talman! Jag är glad över herr Johanssons i Trollhättan senaste inlägg — det visade att vi inte har så olika uppfattningar om de konkreta förslagen. Men det hindrar inte att vi trots allt tydligen har divergerande åsikter i en viktig principfråga, nämligen hur mycket samhället skall lägga sig i och hur mycket som skall förbehållas de enskilda. Enligt mitt partis mening har samhället lagt sig i litet för mycket. Det har lett till en onödig byråkratisering, och onödigt många lagar har stiftats. De enskilda får därmed allt svårare att överblicka vilka rättigheter och skyldigheter de har och vilken lagstiftning som gäller. Bortsett från de ideologiska skillnaderna trodde jag att vi kunde vara överens om att vi bör undvika onödig lagstiftning. Vi kanske inte är överens om vad som är onödig lagstiftning, men jag skulle vilja att vi fick en översyn område för område och prövade vilken lagstiftning som kunde undvaras. Jag tror t.ex. att vi skulle kunna undvara en del lagstiftning på trafikområdet, kanske på byggnadsområdet och måhända också på skatteområdet. Jag menar därför att det finns anledning att pröva om det går att ta bort en del lagstiftning som bedöms som onödig. Det skulle kunna öka den enskilda människans rättssäkerhet och möjlighet att tillvarata sina intressen gentemot myndigheterna.

Herr talman! Finansutskottet föreslår i detta betänkande riksdagen att förlänga prisregleringslagens tillämpning ytterligare ett år. Men vi är inte eniga om motiven för detta förslag, och de socialdemokratiska ledamöterna har således reserverat sig till förmån för en annan motivering än den utskottsmajoriteten åberopar. Skälen är följande. Prisregleringslagen är en fullmaktslag. Den ger regeringen rätt att under vissa allmänt givna förutsättningar ingripa med prisstopp och andra prisreglerande åtgärder. Men hur de ingripandena görs och med vilken kraft och effektivitet prisregleringslagen utnyttjas är helt beroende av regeringens vilja och förmåga att driva en aktiv prispolitik. Den vilja att driva en sådan politik som regeringen visar i den nu aktuella propositionen måste betecknas som klen. Den enda motivering som anförs för en fortsatt tillämpning av lagen är egentligen att det föredragande statsrådet ännu inte funnit ut hur han skall kunna avveckla prisstoppet på baslivsmedlen. I övrigt är föredraganden mest sysselsatt med att varna för olika nackdelar och svårigheter som är förenade med prisingripanden från samhällets sida. För vår del är vi helt klara över att prisreglerande åtgärder aldrig kan bli en ersättning för en balansskapande stabiliseringspolitik. Men erfarenheterna visar att även i en ekonomi i balans kan det på olika delmarknader uppstå tendenser till överdrivna prisrörelser som, om de inte motverkas, kan spridas till större delar av ekonomin. Prisingripanden har också visat sig effektiva för att undvika att konsekvensen av tillfälliga — Nr 45 prisuppgångar på internationella varumarknader slår igenom på vår inhemska marknad. Vi anser alltså att punktvis insatta, tidsbegränsade prisingripanden är I ett värdefullt bidrag i den kamp mot inflationen som naturligtvis också — Allmänna prisreglemåste föras med alla andra medel, framför allt en sund finanspolitik. — ringslagen Den passiva eller negativa inställning till en aktiv prispolitik från samhällets sida, som regeringen visar i propositionen, finner vi märklig med hänsyn till att regeringsförklaringen ger kampen mot inflationen en så framskjuten plats bland målen för den ekonomiska politiken. Vi anser också att den här attityden är direkt oförenlig med det erbjudande ekonomiministern har gjort till arbetsmarknadsparterna att han i utbyte mot en återhållsam lönepolitik skall verka för motsvarande återhållsamhet på prissidan. Om det erbjudandet över huvud taget skall ha något värde —- men detta tillhör kanske det flöde av statsrådsuttalanden som skall uppfattas som personliga och till intet förpliktande — måste regeringen ha både vilja och beredskap att aktivt ingripa mot överdrivna prishöjningar från företagens sida. Mot denna bakgrund, herr talman, anser vi det rimligt att riksdagen uttalar att om regeringen skall ges fullmakt att använda prisregleringslagen, då skall den fullmakten också användas i en aktiv prispolitik från samhällets sida. En mycket viktig del av den politiken är den fortlöpande övervakning av prisutvecklingen på varor och tjänster som utförs av statens prisoch kartellnämnd, SPK. Genom SPK:s verksamhet har för konsumenterna mycket kännbara prishöjningar kunnat undvikas, begränsas eller åtminstone skjutas på framtiden. Men förutsättningen för att SPK skall kunna fullgöra den här uppgiften är att den har regeringens fulla stöd. Det bör stå klart för alla parter att SPK som en sista utväg kan vända sig till regeringen och att en sådan hänvändelse inte i princip avvisas därför att regeringen tycker illa om prisstopp. För att förhindra att den negativa attityden i regeringens proposition leder till att SPK:s prisövervakning försvåras anser vi att riksdagen bör uttala att den förväntar sig att regeringen ger SPK det stöd som behövs i den prisövervakande verksamheten. Den borgerliga majoriteten i finansutskottet tycks ha insett att det saknades något i propositionen eftersom man i sitt betänkande säger att det är självklart att tillämpningen av prisregleringslagen skall ske i effektiva former. Om detta är en uppmaning till handelsministern att i handling ge SPK det stöd som behövs är det i och för sig en väsentlig uppstramning av propositionens dåliga hållning på den här punkten. Men den allmänna negativism som det ansvariga statsrådet visar motiverar enligt vår uppfattning att ett betydligt klarare språk används än vad utskottsmajoriteten vågat kosta på sig. Utskottets majoritet avvisar den motion som vår reservation bygger på — 1976/77:17 — med argumentet att den är så positiv till prisreglering 81 att den i själva verket förordar en permanent prisreglering. Om man med permanent prisreglering menar långvariga prisstopp, är majoritetens påstående fel. Som jag tidigare redovisat anser vi att prisstopp, för att vara effektiva och hanterliga, måste vara tidsbegränsade och så kortvariga som möjligt. Det är också så den aktiva prispolitiken med ett undantag har bedrivits av den tidigare socialdemokratiska regeringen. Undantaget är priskontrollen på baslivsmedlen, men redan före regeringsskiftet hade en utredning startats för att se över formerna för priskontrollen på det området. Inte heller anser vi att prisstopp skall införas utan konkret motivering i det enskilda fallet som visar att prisstopp faktiskt kan tillämpas och skulle ge avsett resultat. Därför instämmer vi i att motion nr 18, som yrkar prisstopp på alla s.k. dagligvaror, bör avslås. Vi är positiva till en aktiv prispolitik från samhällets sida därför att vi tror att den behövs och kommer att behövas också i framtiden. Om "de borgerliga partierna har en annan uppfattning och tror att den aktiva politiken nu kan övergå i en mera passiv låtgåpolitik, bör de redovisa vilka andra insatser man i så fall vill göra i kampen mot inflationen. Hittills har den borgerliga regeringens insatser varit av det motsatta slaget. Med sitt skatteförslag för 1977 försvårar man avtalsrörelsen och ökar inflationsriskerna. Och den kraftiga höjning av livsmedelspriserna man nu anser sig tvungen att släppa igenom bidrar förvisso inte till ökad prisstabilitet. Efter de här bedrifterna borde regeringen skärpa kraven på sin antiinflationspolitik i stället för att skapa ytterligare oro för en inflationistisk utveckling genom att demonstrera sin tillit till de s.k. marknadskrafterna. Vad dessa krafter än har åstadkommit under senare år, så inte är det en rimlig prisstabilitet.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har konsekvent under många år ställt kravet om slopande av mervärdeskatten på livsmedel. På samma sätt har vi krävt en utvidgning av prisstoppet till att gälla alla dagligvaror. Detta har vi gjort i syfte att dämpa verkningarna av de allt snabbare prishöjningarna på nödvändighetsvaror för dem som drabbas hårdast, dvs. de som har begränsade inkomster och barnfamiljer, som obestridligen måste använda större andel av sin inkomst till inköp av livsmedel och andra dagligvaror. Svenska sparbanksföreningens budgetrådgivningsavdelning publicerade i oktober tabeller över hushållsutgifter för olika familjeenheter. Där framgår att av de olika posterna i hushållsbudgeten har livsmedel ökat med 10,7 26 under det senaste året och utgifter för tvätt och rengöringsmedel med 8,2 26. Budgetrådgivningen konstaterar att det nu är dags att begära påökt på hushållspengarna, och det är naturligtvis enkelt, om det finns några kassareserver att öka hushållskassan med. Priserna har ju inte stått stilla efter oktober månad heller, men om en normalfamilj med två vuxna och två barn behöver 1 522 kr. i månaden — Nr 45 eller drygt 18 000 om året för att klara hushållet och man därtill lägger Tisdagen den hyreskostnaden, som också bara stiger trots bostadsbidragen, så är det 14 december 1976 lätt att räkna ut vad varje prishöjning på nödvändighetsvaror betyder för stora löntagargrupper. Och löntagarna matas nu dagligen av Svenska — Allmänna prisreglearbetsgivareföreningen och andra med beskedet att det inte finns något = ringslagen som helst utrymme för lönehöjningar i den pågående avtalsrörelsen, ett påstående som stöds av i varje fall stora delar av regeringskoalitionen. Vänsterpartiet kommunisterna hävdar i motion nr 18 att regeringen inte utnyttjat de möjligheter som den allmänna prisregleringslagen ger och att tillämpningen av lagen varit helt otillräcklig för att hålla prisstegringarna på dagligvaror inom rimliga gränser. I stället för att utnyttja lagen till att utvidga sortimentet av prisstoppade dagligvaror, vilket vpk krävt i motionen, har den nya regeringen valt motsatt väg. Den slopar prisstoppet på förut prisstoppade dagligvaror, som enligt uppgift svarar för en stor del av dagligvarukonsumtionen i landet. De varor som regeringen nu vill avveckla prisstoppet på är bl.a. konserver, djupfryst, frukt och grönsaker, barnmat som välling och andra s.k. livsmedelstekniska varor. Det är sådant som vi klassar som nödvändighetsvaror och som både under 1974 och 1975 steg i pris långt över genomsnittet för övriga varor, vilket var anledningen till att den förutvarande regeringen tillgrep ett prisstopp på dessa förnödenheter. Och en av orsakerna till de kraftiga prishöjningarna menar vpk är den starka monopolbildningen inom den livsmedelstekniska industrin. När det gäller motiveringarna för prishöjningar går uppgifterna isär. Medan livsmedelsföretagen har hävdat att deras lönsamhet allvarligt hotats på grund av prisstoppet hävdar pris och kartellnämnden att lönsamheten har legat på omkring 9 96. I tidningen Expressen kunde vi förra veckan läsa att det är bra att den nya regeringen nu successivt avvecklar prisstoppet på en rad varor mot löfte från företagen att prisutvecklingen även i fortsättningen skall bli ”lugn och kostnadsanpassad”. Att prisutvecklingen hittills har varit lugn och kostnadsanpassad är inte vpk:s uppfattning. I övrigt tycks Expressen lika litet som vårt parti lita på företagen, eftersom tidningen i nästa mening säger att det troliga är att priserna stiger flera procent snabbare i år. En liten varning tas med, då man säger att vapnet finns kvar om företagen kommer att höja mer än deras kostnader motiverar. Av utskottets skrivning framgår inte att man anser prisstoppet vara ett effektivt medel mot inflationen, även om utskottet tillstyrker en förlängning av allmänna prisregleringslagen i ytterligare ett år. Det hela är ju också en fråga om vilka grupper regeringen vill stödja, konsumenterna eller företagen. Och här har inte givits något annat besked än det som står i regeringsdeklarationen, att ekonomin i landet även i fortsättningen skall bygga på ”fri konkurrens och en aktiv konsumentpolitik”. Den fria konkurrensen har som jag redan nämnt lett till ökad monopolbildning inom livsmedelsindustrin, och den aktiva konsument 83 politiken består till större delen av mer eller mindre vederhäftig reklam. Ingen av dessa åtgärder kan påstås påverka priserna i för konsumenterna positiv riktning. Tvärtom. I dag redovisas resultatet av uppgörelsen om priserna på jordbruksprodukter, som ger jordbruket 655 milj.kr. per år för ökade kostnader. Av denna summa föreslår nu regeringen att 160 miljoner tillskjuts av budgetmedel för att begränsa prishöjningen på mjölk och förhindra prishöjningar på mjöl och bröd. Men de av regeringen föreslagna 160 miljonerna utgör bara ca 25 96 av det totala beloppet, varför stora prishöjningar på livsmedel ändå kommer att bli följden fr.o.m. den 1 januari 1977. Vänsterpartiet kommunisterna har ständigt gått emot alla prishöjningar på livsmedel därför att de slår så orättvist mot alla låginkomsttagare, som har precis samma behov av en baskonsumtion som övriga. Konkret har vpk i dag föreslagit ett utökat prisstopp omfattande alla dagligvaror och kan således inte acceptera någon som helst prishöjning på de föreslagna livsmedlen. Att samtidigt som löntagarna drabbas av ständiga och oundgängliga utgiftsökningar gå ut och ställa krav på lönestopp är enligt vänsterpartiet kommunisternas uppfattning en utmaning till hela löntagarkollektivet som inte kommer att accepteras.

Herr talman! Prisregleringslagen är en beredskapslag som ger regeringen möjlighet att ingripa för att förhindra starka prisstegringar i exceptionella situationer — krig och krigsfara nämns — eller om någon annan fara har uppkommit för allvarlig prisstegring. Alla var vid lagens tillkomst 1956 eniga om att regeringen skall ha denna möjlighet men också om att lagen skall tillämpas endast i undantagsfall. Det framgår alldeles klart av förarbetena till lagen och departementschefens yttrande vid det tillfället. Lagen ändrades 1973 så att kravet för att tillämpa den genom att fara uppkommit för allvarlig prisstegring begränsades från allmän prisstegring till att också kunna gälla viktigare varor eller tjänsteområden. Även vid detta tillfälle underströk departementschefen att lagens tillämpning gällde exceptionella situationer. Jag citerar departementschefen i propositionen 1973: ”Vad jag nu anfört förutsätter naturligtvis att prisreglering liksom hittills tillämpas endast i undantagsfall.” Departementschef var herr Feldt. Om de grundläggande principerna för prisregleringslagstiftningen har vi alltså varit eniga. De politiska meningsmotsättningarna 1956 och i än högre grad 1973 gällde egentligen hur dessa undantagssituationer skulle preciseras så att vi inte så att säga utan att vilja det skulle få prisreglering som ett normalt inslag i vår ekonomi. Det finns goda skäl för denna enighet om att tillämpningen av prisreglering skall vara en undantags företeelse. Det är fråga om ett mycket starkt ingrepp i en fri ekonomi, Nr 45 med svåröverskådliga verkningar. Rättssäkerhetsproblemen för den en Tisdagen den skilde medborgaren kan bli betydande. 14 december 1976 Självklart är också att prisstopp inte stoppar priser. Vore det så enkelt = att man kunde lagstifta mot inflation borde vi ha gjort det för länge = Allmänna prisreglesedan. Vid regelbunden eller långvarig tillämpning höjer prisreglering = ringslagen priserna helt enkelt därför att den ger anledning till effektivitetsförluster och omställningar på många olika vägar som förr eller senare måste betalas. Det finns också, herr talman, den principiella synpunkten att prisreglering av andra skäl är ett ingrepp som en regering inte skall förfoga över annat än i undantagssituationer. Vi kan ju för att karikera en smula tänka oss en regering som tillgriper prisstopp på livsmedel under en valrörelse och att tacksamma husmödrar med blommor spontant uppvaktar finansministern medan det råkar vara fotografer och journalister närvarande. Lagens karaktär av beredskapslagstiftning understryks av att det är en fullmaktslag och att förordnanden om dess tillämpning skall gälla endast viss tid och snabbt underställas riksdagen. I slutet av augusti 1970 sattes lagen i kraft temporärt. Sedan 1972 tillämpas den. Finansutskottets betänkande nr 4 och den proposition, nr 30, som är dess anledning, skiljer sig inte mycket från motsvarande betänkanden och propositioner förra året eller året dessförinnan. Så här står det ungefär: Det bör vara möjligt att även i fortsättningen ingripa mot vissa inflationistiska tendenser med åtgärder som avses i allmänna prisregleringslagen. Slutsatsen är nästan ordagrant likadant formulerad dessa tre år och motiveringen i samtliga fall mycket kortfattad. Förra året meddelades att en sakkunnig tillkallats med uppgift att undersöka verkningarna. I år påpekas att arbetet pågår. I årets proposition konstateras i en mening att prisstoppet inte har inneburit att priserna för de berörda varorna har legat stilla, utan att det har varit nödvändigt att genom dispenser medge olika prishöjningar allteftersom kostnadsstegringarna har framtvingat det. Någon annan egentlig skillnad i sak har jag inte kunnat finna mellan de senaste årens motiveringar till förslag om förlängd tillämpning av lagen. I år har till utskottsbetänkandet fogats en reservation av herr Feldt m.fl., en reservation som jag har svårt att förstå och som delvis måste bygga på ett missförstånd. Man har inget annat yrkande än utskottet, nämligen att riksdagen godkänner att regeringen förordnar om fortsatt tillämpning av vissa delar av lagens paragrafer under nästa år.

I övrigt argumenteras för en permanent prisreglering, för vilken nuvarande lagstiftning är främmande. Propositionen och utskottsmajoriteten begär en förlängning av lagen med hänvisning till vissa inflationistiska tendenser och de särskilda omständigheter som föreligger i fråga om prisstoppet på baslivsmedel. Det finns ingen som helst logik i att i anledning av detta ifrågasätta regeringens vilja att driva en aktiv prispolitik eller ekonomiministerns vilja och avsikt att verka för minskade prisstegringar. Misstaget måste ha sin grund i att herr Feldt och övriga reservanter nu har kommit till en uppfattning, som helt saknar stöd i lagen, nämligen att verklig vilja att aktivt bekämpa prisstegringar har man bara om man permanent tillämpar prisregleringslagen. Ett annat missförstånd tycks vara att reservanterna menar att regeringen inte kan ingripa om inte prisreglering tillämpas. Det är ju fråga om en fullmaktslag. Självfallet skall inte prisregleringslagen tillämpas när undantagssituationer inte föreligger. Men den finns ju kvar och kan sättas i kraft. Detta är och skall vara regeringens möjlighet. Dessutom skall den alltså tillämpas under nästa år. Jag citerar ur reservationen: ”En förutsättning för att denna verksamhet skall bli effektiv är emellertid att SPK som en sista utväg kan aktualisera frågan om ett direkt prisingripande från statens sida.” Detta gäller ju vare sig lagen tillämpas eller inte. Reservanterna resonerar som om utskottet hade föreslagit att lagen skulle upphävas och argumenterar i opposition däremot för en permanent prisreglering. Det är en total missuppfattning av situationen. Jag kan dessutom inte se någon anledning till att i motiveringen ta in påståenden om den ekonomiska politiken i vårt land under senare år, som enligt min mening kan diskuteras, eller att särskilt berömma prispolitiken.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

Herr talman! 10 96 är en ganska stor andel av konsumtionen, herr af Ugglas. Men vad mera är: regeringen ger företagen i stort sett fria händer för prissättningen. Från statens pris och kartellnämnd medges att det nu blir mycket lättare för livsmedelsindustrin att höja priserna, och någon övre gräns för prishöjningen har inte förelagts företagen. Regeringen har bara uppmanat SPK att slå larm om något oväntat skulle inträffa när det gäller prisutvecklingen på de fria varorna. Vad menar man då med oväntat? När de prishöjningar trätt i kraft som föreslagits med anledning av jordbruksöverenskommelsen, finns det enligt vår mening en ökad risk för att även andra varor rycks med i prishöjningskarusellen. Ingen konsument kan i dag ha någon ordentlig kontroll över de prishöjningar som förekommer. Därför måste de få hjälp

Herr talman! Jag förstår fortfarande inte hur herr Feldt har kunnat läsa propositionen på det sätt, som han här återkommer till. Det finns mycket små skillnader mellan denna proposition och årets utskottsskrivning i anledning därav och motsvarande från tidigare år. Dessa betänkandens motiveringar har år efter år varit ganska korta. Det skulle vara ett betydande avsteg från det sätt på vilket vi hittills handlagt frågor om förlängning av prisregleringslagen och dess tillämpning, om vi nu införde långa motiveringar med diskussion om den nytillträdda regeringens attityder eller den tidigare regeringens sätt att sköta prispolitiken. Den enda skillnad i sak som jag kan finna mellan årets proposition och tidigare förslag är ett litet stycke, och jag förmodar att det är detta enda stycke som gett herr Feldt och de övriga reservanterna anledning till en lång motion och en lång reservation. Det gäller följande stycke: ”Det bör observeras att prisstoppen inte har inneburit att priserna på de berörda varorna har legat stilla. Det har varit nödvändigt att genom dispenser medge olika prishöjningar allteftersom kostnadsstegringarna har framtvingat detta. Jag vill i detta sammanhang framhålla att framgången i kampen mot prisstegringarna framför allt beror på hur kostnadsstegringarna kan bemästras.” Detta är enkla konstateranden. Det är knappast ens argument och ett intet mot de invändningar mot prisreglering som i samband med den nya lagens tillkomst anförts från departementschefens sida eller i den arbetsgrupp i handelsdepartementet som tillsattes 1965 och som diskuterade de olika farorna med en prisreglering. Här är det, som sagt, bara fråga om några enkla konstateranden, och det är tydligen de som gett anledning till all denna text och hela denna debatt. Vid endast ett tillfälle har, såvitt jag vet, den tidigare regeringen avvikit från tillämpningen av lagen på ett sätt som gett anledning till kritik. Det var när man införde prisstopp i augusti 1970, och det gav ju också upphov till en mycket livlig debatt, kanske också till den lagändring som genomfördes 1973. Efter vad jag förstår finns det inte, herr talman, någon större anledning att fortsätta den här debatten, eftersom vi ju är eniga om att prisregleringslagen är en beredskapslag för undantagssituationer. Vi är eniga om att den behövs, om det faktum att den just nu tillämpas och om att föreslå riksdagen att medge att den får tillämpas också nästa år. Naturligtvis skulle vi kunna fortsätta att diskutera vad herr Feldt utan egentlig grund tyckt sig ha uppfattat om regeringens vilja att föra en aktiv prispolitik, men jag tror att en sådan diskussion blir en smula meningslös. Det finns kanske längst bak någonstans en skillnad mellan herr Feldts och min uppfattning om hur önskvärt det är med en mer eller mindre permanent tillämpning av prisregleringen. Men det finns inte, mot bakgrund av det här betänkandet, bakomliggande propositioner och motioner någon anledning att förlänga den här debatten.
Nr 45 Herr talman! Jag sade i mitt andra inlägg att jag inte tyckte det var Tisdagen den så stor idé att nagelfara Burenstam Linders proposition, men nu envisas 14 december 1976 herr af Ugglas i alla fall med att stå och läsa långa stycken ur den. Problemet är, herr talman, att den nuvarande regeringen inte visar — Allmänna prisreglenågon vilja alls att driva en aktiv prispolitik. Det finns ju en bakgrund = ringslagen till detta, bl.a. regeringsförklaringen där inflationsbekämpning med den här metoden över huvud taget inte nämns. I stället åberopas konkurrensens hälsobringande verkningar osv. Och det är väl bekant vad det parti står för som den nuvarande handelsministern representerar, och det är ändå han som kommer att sköta den här politiken. När han då gör en proposition, där han i och för sig ber riksdagen om fullmakt att tillämpa en lagstiftning, visar han ingen viljeyttring, utan ser bara nackdelar och svårigheter i olika avseenden med prisstoppet. Herr af Ugglas kunde ha fortsatt läsningen, därför att det enda positiva som sägs i propositionen är följande: ”Det bör likväl vara möjligt att även i fortsättningen ingripa mot vissa inflationistiska tendenser med åtgärder som avses i allmänna prisregleringslagen.” Och herr Burenstam Linder gör i propositionen omedelbart en mycket omfattande inskränkning genom att säga: ”Sådana ingrepp måste dock vidtas under hänsynstagande till de olika nackdelar som är förenade med regleringar av denna typ.” Sedan gör han en exemplifiering, varvid det antyds att det bara rör sig om en lång rad nackdelar. När det gäller prisstoppet på baslivsmedel har han också funnit bara svårigheter. Nåväl, är det här på något sätt någonting viktigt? Varför har vi brytt oss om att avge en reservation? Jo, om den här lagen, och det står i reservationen och jag har försökt utveckla det i mitt inlägg, är i kraft har pris och kartellnämnden enligt sin instruktion att övervaka prisutvecklingen i det här landet. Det skall SPK göra aktivt och dessutom överlägga med företagen, vilket också ingick i det riksdagsbeslut som herr af Ugglas tidigare hänvisade till. Detta är en instruktion som prisoch kartellnämnden har att följa. Har inte pris och kartellnämnden en klar uppfattning om var regeringen står kan, enligt vår åsikt, den risken uppstå att nämnden inte kan fullgöra sina instruktionsenliga åligganden. Vi anser det vara ganska allvarligt om en statlig myndighet hamnar i den situationen. Vad vi ville driva fram var ett ställningstagande som innebar att utskottet påpekade för regeringen att den måste ge SPK det stöd som myndigheten behöver för att kunna utöva den aktiva prisövervakningen. Och om den lilla mening som utskottsmajoriteten stoppade in, där man sade att man förutsatte att tillämpningen av lagen skulle ske i effektiva former, skall tolkas som en sådan uppmaning till regeringen, har den här reservationen och den här debatten haft eu syfte.

Herr talman! Herr af Ugglas har på ett utomordentligt sätt redogjort för de tankar som ligger till grund för den proposition som här diskuteras. Eftersom denna fråga ändå har sitt principiella intresse vill jag begagna det här tillfället till några reflexioner. Först och främst tror jag att det är viktigt, i det ekonomiska läge där vi befinner oss, att slå fast att det — om vi verkligen skall kunna rida spärr mot den inflation som vi allihop vet att vi måste rida spärr emot för att klara sysselsättningen och utvecklingen i landet — framför allt gäller att föra en sådan ekonomisk politik att vi får en rimlig kostnadsutveckling. Det är beklagligt att den tidigare regeringen under de senaste åren inte har lyckats med den uppgiften. Det är också viktigt att slå fast att man måste ha en ekonomi grundad på så stark konkurrens mellan olika företag som möjligt för att motverka prisstegringar som går utöver det som är rimligt. Monopolbildningar, karteller och annat måste motverkas. Det är beklagligt att den tidigare regeringen inte med tillräcklig kraft drev en politik som gjorde det möjligt för nyföretagande, för många mindre och medelstora företag att utvecklas och därigenom ge sitt ökade bidrag till ett förbättrat konkurrenstryck i ekonomin. Ovanpå detta fordras förvisso också en prispolitik. Jag vill göra den deklarationen att den nya regeringen anser att den prisövervakande uppgift som SPK har skall fortsätta. Det är viktigt att det finns en myndighet som kan noga följa med vad som händer på prispolitikens område, som kan följa de olika företagens intentioner och aktiviteter. För att den övervakningsuppgiften skall kunna fullföljas är det självklart att regeringen förklarar sig beredd —- som jag har gjort i olika uttalanden i olika sammanhang och också kan göra här — att ingripa om det visar sig genom SPK:s prisövervakning att det finns exempel på prisagerande från företagens sida som inte kan accepteras. Det stödet har jag gett SPK såsom myndighet i uttalanden i olika sammanhang under de senaste veckorna —- och jag är, som sagt, beredd att upprepa det här. Dessutom innebär de stora statliga subventionerna av livsmedel att det på den marknaden — när det gäller baslivsmedel — råder alldeles speciella villkor, som gör att det också där fordras de särskilda typer av ingrepp som redan gjorts.

Det är Tisdagen den viktigt att man visar en återhållsamhet på den punkten. Annars kommer 14 december 1976 naturligtvis priserna att stiga mer än vad som skulle vara rimligt. Dessutom kommer dessa prisstegringar sedan kanske att påverka de = Allmänna prisregleavtalsförhandlingar som kommer att föras, geriom att bilda underlag för — ringslagen ökade krav som leder till ytterligare kostnadsstegringar, vilka i sin tur blir ett inslag i den kända pris och kostnadsspiralen. Jag vill göra det klara uttalandet att det är betydelsefullt att företagen i sin prispolitik icke bör försöka att i förväg räkna in stora kostnadsstegringar. Därigenom får man prishöjningar som fungerar som motor i den inflation som vi har och som vi måste bryta, om vi skall kunna få trygghet för sysselsättningen och en god ekonomisk utveckling och konkurrenskraft i vårt land, vilket är en förutsättning för att vi skall klara utrikesbetalningarna. Jag tycker att det är förvånansvärt att herr Feldt inte kan acceptera att man i en proposition understryker att administrativa prisreglerande ingrepp är förenade med en hel del problem. Jag tycker att man skall understryka det i ett sådant här sammanhang. Det fordras annars någon form av motivering till varför man inte t.ex. sätter in en allmän prisreglering över hela linjen. Jag har mycket svårt att förstå att slutsatsen av herr Feldts resonemang inte skulle bli att det egentligen behövs den typen av prisingrepp. Men om det vore så enkelt att man kunde bli av med inflationen på det viset, skulle varje regering världen över redan ha vidtagit sådana åtgärder. Den tidigare regeringen har t.ex. inte infört något prisstopp på olika offentliga företag, såsom Posten och statens järnvägar. Herr Feldt brukar säga att prispolitiken har räddat miljarder åt konsumenterna. Om det vore så enkelt, varför har den tidigare regeringen då inte infört ett prisstopp på porton, SJ-biljetter och sådant? Förklaringen till detta är alldeles uppenbar för alla ledamöter av kammaren, men i den förklaringen ligger också att det är en hel del nackdelar förenade med att gå fram med direkt prisreglerande åtgärder på ett stort område. Det är av samma anledning som det som så vackert kallas för prisstopp inte har blivit ett sådant utan i stället en reglerad form av prishöjningar. Ordet ”prisstopp” är egentligen utomordentligt vilseledande, och när man granskar de nackdelar som faktiskt är förenade med denna typ av direkta ingrepp skall man i själva verket inte blunda för möjligheten att prisstopp leder till snabbare prishöjningar än vad som annars skulle bli fallet. Förklaringen till detta är den att om företag via prisstopp får en mycket dålig lönsamhet, kommer investeringsverksamheten att avmattas, vilket i sin tur gör att det under nästa period blir svårare att klara olika kostnadsstegringar utan ordentliga prishöjningar. Man kan på det viset försätta sig i en svagare ekonomisk belägenhet än vad som är rimligt och riktigt. Jag vill också peka på att konkurrenstrycket kan sättas ur spel genom 9 att företagen lär sig att i samband med prisregleringar slå sig ned vid olika bord — i branschföreningar osv. — och resonera om ett gemensamt uppträdande. Ett gemensamt uppträdande från företag i en bransch är detsamma som en underminering av konkurrenstrycket, och att lära företag att uppträda på ett sådant sätt är på lång sikt skadligt. Jag tycker att herr Feldt skulle kunna vara beredd att erkänna att det finns sådana nackdelar. Det stod i en socialdemokratisk valhandbok inför ett val för några år sedan att man inte behöver någon priskontroll — en sådan är dyrbar och krånglig att administrera, den kan minska konkurrensen och snedvrida varuförsörjningen. Många affärsmän uppfattar också ett kontrollerat pris som ett lägsta pris. En priskontroll är heller ingen garanti för indirekta höjningar genom försämrad kvalitet. Herr Feldt hade vidare ingen känsla för att det finns en del oklara frågeställningar, som mycket väl kan uttryckas i en proposition på det sätt som jag har gjort. Varför har då herr Feldt själv varit med om att tillsätta en utredning som skall granska erfarenheterna av den prispolitik som har bedrivits? Om herr Feldt är så tvärsäker som han förefaller vara, finns det såvitt jag förstår inget som helst motiv, herr talman, för att tillsätta en sådan utredning.

Herr talman! Det anförande som handelsministern har hållit här tycker jag tyder på vissa inre spänningar. Handelsministern sade att nu ville han deklarera att han är beredd att ingripa, om det visar sig att SPK:s prisövervakande verksamhet ger anledning till prisingripanden. Han ville göra klart att detta är ett stöd åt SPK:s prisövervakande verksamhet som han sent omsider lämnar. Men handelsministern håller också sina vanliga kritiska betraktelser över alla skadeverkningar av prisstoppet. Jag vet inte om alla dessa inre spänningar finns hos herr Burenstam Linder själv, som någon mild form av schizofreni, eller om hans anförande illustrerar spänningar inom den borgerliga regeringen. Herr Burenstam Linder har fått sig ett litet påpekande här från dem som ser mera positivt på denna typ av politik, att han ändå måste säga att han stöder SPK. Men sedan skall herr Burenstam Linder tala till alla sina moderata vänner, och då kommer hela den långa raden av kritiska betraktelser. Redan nu tycker jag mig se detta som symtomatiskt för den borgerliga regeringens sätt att uppträda — att på det här sättet klyva sig själv i olika bitar, en bit är regering och en bit är parti. Men det blir litet enerverande i längden, försäkrar jag herr Burenstam Linder, att försöka föra debatt på det sättet. Det är inget fel att dra fram de nackdelar och problem som är förenade med administrativa regleringar. Vi har själva gjort det i olika samman Nr 45 hang. Framför allt visar detta sig däri att vi under de gångna åren har Tisdagen den tillämpat prisstoppet på ett sådant sätt att vi har försökt undvika de 14 december 1976 här nackdelarna. Vi har varit ganska känsliga för lägen där t.ex, lång so varigheten hos ett prisstopp har framkallat risk för skadeverkningar, och — Allmänna prisregledå har vi upphävt prisstoppet. ringslagen Vi har också genom den utredning som jag i fjol tillsatte och som jag tycker herr Burenstam Linder har glädje av nu för att få en utvärdering av vad som har hänt — vad har vi uppnått, vilka problem har vi skapat? —- gett uttryck åt den inställningen att givetvis är en sådan här politik förenad med problem, liksom allt man gör här i världen. Men, herr Burenstam Linder, om viljan att någonsin ingripa med den här typen av regleringar skall bli trovärdig, måste man väl också i all sin dar hitta något positivt hos prisstopp, prisregleringar eller andra ingripanden. Men det gör aldrig herr Burenstam Linder. Det enda hans analytiska skärpa leder honom till är att det här är skadligt i olika avseenden för ett fritt näringsliv och att det leder till fler prisstegringar än om man inte gör sådana här ingripanden. Därför är jag nu ungefär lika okunnig om hur herr Burenstam Linder kommer att agera som jag var innan vi började denna diskussion. Sedan kan jag inte låta bli att kosta på mig ett igenkännandets leende när herr Burenstam Linder vädjar till företagen att inte kalkylera in ännu icke inträffade kostnadsstegringar då de sätter sina priser i början av 1977. Jag förstår hans behov av att rikta denna vädjan till näringslivet, för så har jag också fått göra år efter år, inte minst i inledningen till en avtalsrörelse. Jag tycker det är bra att även den nya regeringen försöker med denna pedagogik när det gäller näringslivet, därför att det visar sig ofta att man genom att kalkylera på det sättet — höja priserna i början av året under en avtalsrörelse — framkallar just de kostnadsökningar som man förutsett. Det var alltså den värsta typen av dåliga prognoser, självuppfyllande prognoser. Därför vill jag säga att om herr Burenstam Linders vädjan nu har någon effekt, så var det bra att han uttalade den. Slutligen, herr talman, strödde herr Burenstam Linder omkring sig de vanliga löftena från den borgerliga regeringen om en ekonomisk politik som gör all kostnadsutveckling rimlig, om ingripanden mot karteller och monopolbildningar, om den fria konkurrensen. Ja, det låter ju bra det där — vi bara väntar på handling nu! Men hur ser den politik ut som ger en rimlig kostnadsutveckling? Är det den skatteomläggning som vi skall diskutera och besluta om i morgon? Vi tror inte det. Eller är det så att man inte anser sig ha råd att hålla den nuvarande subventionsgraden när det gäller baslivsmedel? Vi tror inte heller att det kommer att bidra till en rimlig kostnadsutveckling att man redan nu — efter bara två månaders regerande — har försatt sig i den situationen att man inte har råd att upprätthålla den tidigare subventionsgraden för baslivsmedel. Detta gör att herr Burenstam Linder får ursäkta mig om jag väntar med att ta honom på orden till dess att han har handlat.

Herr talman! Jag vet inte om några klyschor om schizofreni och annat egentligen gör någon större effekt i den här typen av debatter. Möjligen kan man tycka att det finns mera av inre spänning i den argumentation som herr Feldt försöker sig på. Han hade såvitt jag begriper inte något försvar för att socialdemokraterna i sin valhandbok för några år sedan yttrade sig på det sätt de gjorde eller någon förklaring till varför herr Feldt själv nu skriver en reservation i den tonart som han använder. Det finns inte heller någon förklaring till varför han den ena dagen anser att någon annan inte ens i en proposition kan stoppa in aningar om att det kan finnas vissa svagheter förenade med den här typen av administrativa ingrepp men att han själv kan tillsätta en utredning som skall granska vilka eventuella svagheter det kan finnas.

Det kan finnas risk för att den här spiralprocessen blir svår att bryta, och det är med detta som bakgrund som jag har kommit med uppmaningen. Jag vill också, herr talman, medan vi talar om svagheterna i en prisreglering peka på vad som förekom vid en KF-stämma i Norrköping för någon tid sedan. Enligt tidningsreferat — och jag har från åtminstone något håll här hört att tidningen har riktigt uppfattat vad som hände på den konferensen — gör herr Bodström i TCO gällande att ett prisstopp medför att kostnadsökningarna flyttas över på icke prisreglerade varor och i vissa fall också flyttas till dyrare varor. Som ett exempel på det senare fallet nämnde han att Sverige tidigare importerat billig frukt från Bulgarien. Importörerna ville höja priset därför att kostnaderna stigit. Den framställningen fick de nej på. De slutade då att importera frukten från Bulgarien och tog i stället motsvarande varor från Kalifornien. Dessa var avsevärt dyrare, men eftersom de inte hade funnits i handeln här tidigare var de inte prisstoppade. När den frukten låg på disken var den alltså mycket dyrare än den tidigare importerade bulgariska frukten skulle ha varit, även om en prishöjning på den hade medgivits. Bodströms slutsats var att det måste finnas något bättre sätt att lösa de problemen än genom kontroll och restriktioner. Och Gunnar Nilsson i LO instämde i denna uppfattning liksom Karl-Erik Persson i KF. Jag kan inte förstå att herr Feldt tar så fruktansvärt illa vid sig att jag i en proposition påpekar att det finns en del svårigheter som man skall vara medveten om när man konkret utformar sitt tänkande runt en prisreglerande politik.
Herr talman! Jag har inte tagit illa vid mig; jag skulle snarare ta illa vid mig om jag inte upplevde herr Burenstam Linder som en kritisk bevakare av vad jag gör och vad jag säger! Det jag har avsett är att vi, när nu riksdagen skall ge herr Burenstam Linder fullmakt att tillämpa en lag, bör få veta hur han tänker tillämpa den och att han tänker tillämpa den enligt de intentioner och riktlinjer som riksdagen eventuellt har angett. — Det är ju därför som vi för den här debatten. Sedan frågade herr Burenstam Linder varför jag inte tillåtit någon kritik när jag själv tillsatt en utredning. Ja, skillnaden är bara den att jag tycker att en sådan kritik kan vänta till dess att utredningen blir färdig. Herr Burenstam Linder är redo att störta ut med alla kritiska omdömen redan nu, innan han har fått den utvärdering som han tydligen själv ändå väntar på. Är det inte klok politik att vänta till dess att han får se vad utvärderingen leder till? Sedan var det någonting om vad som skulle ha yttrats på en KF-stämma om frukt från Bulgarien. Jag vet inte vad herr Burenstam Linder talar om. Är det om färsk frukt, så kan jag nämna att vi aldrig har haft prisstopp på sådan, för det går inte. Herr Burenstam Linder kommer själv att upptäcka, om han studerar den marknaden, att regleringar verkligen inte är användbara där. Vilket exempel man än tog till, kan det alltså inte ha varit frukt från Bulgarien. Därmed blev det här ett litet misslyckat försök att dra in herrar Bodström och Gunnar Nilsson i diskussionen. Herr Burenstam Linder måste nog veta mer om vad de i själva verket har talat om.

Herr talman! Herr Burenstam Linder säger att prisstopp leder till snabbare prishöjningar, men utan att bevisa detta. Vidare påstår han att konkurrenstrycket kan sättas ur spel. Jag har redan i mitt första inlägg talat om monopolbildningen. Nu avslöjar herr Burenstam Linder andra saker, och jag vill fortsätta litet på den linjen. Hos företagsjättarna har man kommit underfund med att den svenska marknaden inte räcker till för särskilt många tillverkare av samma produkt. Man vet också att bilden av en enda vara och en enda tillverkare lätt ger en eftersmak av monopol. Dessutom är vi konsumenter ibland märkestrogna och vill gärna köpa de varor som vi är vana vid. Man har emellertid hittat på nya recept. Företagen spelar upp den stora konkurrensshowen och släpper inte en produkt, fast de inte längre tillverkar den själva. De köper av varandra och sätter sitt eget firmamärke på de olika burkarna. Men i princip domineras marknaden för en vara av en enda producent; det är bara det att priserna kan bli olika. Ett enda exempel skall jag ta, och det gäller kåldolmar. Findus var pionjär på kåldolmsfronten, men fann så småningom att konkurrensen blev för besvärande. Numera köper Findus sina kåldolmar från Dafgårds. Man steker dem och häller litet sås på dem, och så säljer man dem som sina egna. Skillnaden syns bara på priset. Medan de kåldolmar som det står Dafgårds på kostar ca 16 kr. för 12 stycken — ungefär 1:30 per styck — tar Findus 8:50 kr. för 3 stycken, vilket blir nästan 3 kr. per styck. Så här håller man på med vara efter vara. Oftast är det bara kartongerna som skiljer dem åt. Den här konkurrensfriheten som skall medverka till lägre priser väntar vi alltså fortfarande på. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Uppfinningsrikedomen är stor när det gäller förmåner för de privata företagen. Särskilda investeringsavdrag och statligt investeringsbidrag för investeringar i maskiner och andra inventarier är bitar i detta mönster. Från vänsterpartiet kommunisterna riktade vi ofta kritik mot den förra regeringens generositet i dessa avseenden. Att den nya regeringen skulle vara minst lika generös var inte svårt att förutse. De borgerliga partierna har ju alltid krävt allt större förmåner för privatkapitalet. I motion nr 22 har vpk yrkat avslag på regeringens förslag att förlänga tiden för utnyttjande av särskilt investeringsbidrag och statligt investeringsbidrag till den 31 mars 1977. Det finns ingen analys av de föreslagna bidragen och avdragens betydelse för att förbättra den internationella konkurrenskraften och återställa balansen i utrikesbetalningarna. Utskottet påstår emellertid att förslagen skulle innebära sådana förbättringar. I själva verket återspeglar dess påståenden endast den länge tillämpade metoden att i olika former ge bolagen förmåner. Propositionens och skatteutskottets uppfattning att regeringens beslut att frisläppa investeringsfonderna för konjunkturutjämning för maskininvesteringar skulle tala för de nu förordade regeringsförslagen kan inte godtas. Godtar man den filosofi som där uttrycks innebär detta nämligen att om en åtgärd vidtas skall den följas av flera. Vänsterpartiet kommunisterna har vid upprepade tillfällen motsatt sig de omfattande bidragen och skattelättnaderna till företagen. Därför yrkar vi också avslag på regeringens och skatteutskottets förslag i fråga om särskilt investeringsavdrag och statligt investeringsbidrag. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionen 1976/77:22.

Herr talman! Det finns två skäl till att utskottet har accepterat förslaget om att utsträcka gällande lagstiftning på detta område till att gälla ytterligare ett kvartal. Det ena är att konjunkturläget inte har förbättrats på det sätt som man tidigare haft anledning att tro. Det behövs fortfarande stimulans för att få fart på investeringarna. Vi vet dessutom att industrins internationella konkurrenskraft behöver förstärkas, och utskottet anser att ökade industriinvesteringar härvidlag spelar en mycket stor roll, även om man inte i siffror har bevisat detta. Det andra skälet till att utskottet ansett oppositionens förslag riktigt är att dispenser redan enligt gällande lagstiftning kan ges för leveranser som inte kan ske före årsskiftet. Antalet dispensansökningar är mycket stort efter vad utskottet har erfarit, och även ur denna synpunkt kan det vara klokt att göra dispensmöjligheten till en generell regel under en kort tid. Även det förhållandet att investeringsfonderna för konjunkturutjämning också frisläppts ser utskottet som ett skäl för att fortsätta med stimulanser på investeringarnas område — vi ser det inte som ett skäl för att avslå ytterligare stimulanser. Vi anser alltså att båda stimulanserna kan behövas för att få fart på konjunkturen.
Herr talman! Skatteutskottet kan naturligtvis hoppas på att de nu aktuella förmånerna skall bidra till att förbättra industrins internationella konkurrenskraft och till att återställa balansen i utrikesbetalningarna, som man anför. Men om så blir fallet vet utskottet ändå mycket litet om. De olika förmåner som delas ut kan lika gärna få till följd att vinsterna i ett företag ökar utan att detta har den betydelse för sysselsättningen eller andra effekter som bidragsgivarna hoppas på. Vi vet ju att arbetslösheten har djupare orsaker än brist på pengar för investeringar i ett samhälle där profiten ställs i centrum för produktionen. Jag tycker fortfarande inte att några skäl har redovisats för att biträda regeringens förslag.
Herr talman! Utskottet tror att det är något av en morot om man på investeringarna kan få ett skatteavdrag på 25 4 eller ett bidrag på 10 96. Det måste väl i alla fall verka i den riktningen att man försöker investera under den period då man har denna förmån. Detta är ju ett gammalt medel, som använts tidigare. Efter de undersökningar man har gjort tror man att det har haft verkan. Det finns ingen anledning att tro att det inte skulle göra verkan också nu. Investeringsstimulanser för näringslivets maskininvesteringar

Herr talman! I motionen 1975/76:1102 har jag tagit upp de problem som gäller tomträttsavgälder, avgäldsperiodernas längd och uppsägning vid upplåtelse med tomträtt. Jag gjorde det utifrån erfarenheter i min egen kommun Gävle, där avgälden vid förändringar efter många år höjts chockartat för tomträttshavaren. Det finns exempel på förändringar som inneburit att en avgäld som räckt för helt år i fortsättningen skulle räcka till bara för en månad. Det behöver ändå inte betyda att den nya avgälden är oskälig — snarare har kommunen gjort allt för att hålla den låg. Anpassningen till nya markvärden kan emellertid ge chockartade höjningar. Det är alldeles tydligt att många kommuner har likartade erfarenheter. Tomträttshavare överklagar förändringarna och fastighetsdomstolarna dränks i dessa ärenden. Bara från Gävle ligger i dag 80 ärenden obehandlade. Samtidigt har kommunerna gått och väntat på utslag från högsta domstolen, vilket lett till orimliga tidsförskjutningar. Det är följaktligen inte särskilt underligt att en lång rad betydande remissinstanser mottagit motionen mycket positivt. Att problemen med tomträttsinstitutet är stora framgår också klart av att dessa remissinstanser, utöver de punkter jag framfört, tar fram ytterligare frågor som vid en översyn bör ses över. Svea hovrätt instämmer också i att svårigheterna inte kan väntas minska särskilt mycket genom utveckling av rättspraxis. Kommunerna väntar följaktligen förgäves på domstolsutslag. Lagutskottet har också behandlat motionen på ett synnerligen positivt sätt men ändå tvingats avstyrka den med hänsyn till att man under hand från departementet meddelat att den nya regeringen är beredd att tillsätta en utredning för att göra en översyn av de här svåra frågorna. Motionens syfte kommer alltså att uppfyllas, men jag måste ändå få göra några tillägg för beaktande i den utredning som nu snabbt skall tillsättas. Flera av remissorganen säger liksom utskottet har sagt mot slutet av sitt betänkande, att utredningsarbetet bör bedrivas skyndsamt. Det sista är mycket viktigt, speciellt med hänsyn till det förhållande som nu råder i en mängd av de kommuner som använder sig av tomträttsinstitutet. Man kan ifrågasätta om tomträttshavare vid förändringar av dessa avgälder över huvud taget bör ges möjligheter till överklagande i domstol. Det finns förmodligen inte större skäl, menar många experter, att ha en domstolsprocess vid fastställande av tomträttsavgälder än vid de förfaranden som gäller när en kommun bestämmer kommunalskattens höjd eller eltaxans storlek. Hur skulle det bli om kommuninvånarna fick möjlighet att gå till domstol när skatten skulle höjas, i syfte att få domstolen att inte höja skatten eller att mildra höjningen? Kommunalmän som företräder den här uppfattningen menar, att kommunerna inte på något sätt skulle kunna visa ett större godtycke mot enskilda människor när det gäller att fastställa tomträttsavgälder än de kan göra när beslut om ökad skatt fattas. Man bör alltså överväga möjligheten att ta bort domstolsprövningen i den utredning som nu kommer. Det är möjligt om man skapar ett enhetligt system för att bestämma avgäldsunderlag, avgäldsränta och andra detaljer som har med tomträtten att göra och som jag nyss sade att flera av remissorganen har pekat på. F.n. är de här frågorna föremål för forskning inom tekniska högskolan, där man med bidrag från forskningsrådet nu håller på att undersöka hur tomträttsinstitutet fungerar ute i de olika kommunerna. Det finns alltså all anledning för den blivande utredningen att hålla kontakt med de forskare som sysslar med de här frågorna. Jag har haft tillfälle att ta del av de resultat som hittills framkommit. Det finns där en del mycket intressanta synpunkter som bör tillföras när nu regeringen går att skriva sina direktiv. Det var först 1965 som kommunerna fick möjlighet att uppta speciella lån för tomträttens utbyggnad i kommunerna, s.k. tomträttslån med 10-årig amorteringsfrihet och 30-årig återbetalningstid. Men de regler som nu finns för lånens utbetalning och som medför en eftersläpning av utbetalade lånemedel i förhållande till tidpunkten för kostnaderna för markupplåtelsen förorsakar kommunerna stora extra kostnader i de fall tomträtten har stor utbredning. Eftersläpningen kan i småhusfall bli ett till två år och när det gäller flerfamiljshus i värsta fall två år till. Det här är naturligtvis synnerligen besvärande då den kommunala likviditeten blir alltmer ansträngd. När de ekonomiska påfrestningarna på kommunerna ökar, slår varje ny eller ökad utgift relativt hårt på marginalerna. Tomträtt för industriföretag, affärsföretag och exempelvis fritidshusarealer kan inte finansieras den statliga vägen, utan då gäller det för kommunerna att själva skaffa kapital. Dessutom täcker ju tomträttslånen bara 95 926 av låneunderlaget och inbegriper inte kommunernas ökade administrativa kostnader för systemets fortbestånd och utveckling. Dessa ekonomiska problem utgör i dag en faktisk och relativt stor spärr mot att tomträtten utvecklas till fler områden och till fler kommuner, vilket också Svea hovrätt påpekat i sitt remissvar. Nu kostar de statliga tomträttslånen staten mellan 250 och 300 milj.kr. årligen brutto. Det torde utan svårighet vara möjligt att öka detta på det sätt som bl.a. har föreslagits av en hel del kommunalmän. Medlen till lånen, som tas från fonden för de statliga bostadslånen, utgör en så liten del av den offentliga upplåningen att en förbättring av lånemöjligheterna knappast skulle påverka den statsfinansiella situationen på något negativt sätt. Före den nya lagen från 1953 var det möjligt för kommunerna att kombinera tomträtt med krav på kontroll av de priser som betalades vid överlåtelse av nyttjanderätten till en viss bebyggd tomt. Några kommunalmän har framfört önskemålet att en liknande regel skall införas på nytt så att kommunerna åtminstone på en del av fastighetsmarknaden har möjlighet att stävja prisutvecklingen. Nuvarande priskontroll, som gäller kommunalt förmedlade småhus, sträcker sig som regel bara två till tre år framåt i tiden. I forskningsprojektet har man gjort en mängd intervjuer med politiker och tjänstemän, som bland mycket annat också uttryckt önskemål om att få använda tomträtten för fritidsstugeområden. Det sker naturligtvis med hänsyn till att markpriserna på många håll ökar på ett sådant sätt att de dels hotar att utesluta stora grupper från möjligheten att skaffa sig fritidshus, dels bidrar till en ökad privat spekulation i höjda markvärden. Några av de intervjuade politikerna har också påpekat svårigheten att få använda tomträtt för jord och skogsbruksmark. Många kommuner ser nämligen tomträtt som en fördelaktigare form för aktivt jord och skogsbruk än vanliga arrenden, som ju är kortsiktiga. För jordbrukarna innebär arrenden större osäkerhet om framtiden än ett garanterat längre utnyttjande, som ju tomträtten ger. Tomträtt skulle också ge kommunerna möjlighet att till låga kostnader underlätta för unga eller nytillträdande jordbrukare som saknar arvejord att starta jordbruk utan större ekonomiska hinder. Flera politiker har även strukit under behovet av att särskilt stödja tomträtten framför den mer vanliga äganderätten. Man menar att tomträtten har så stora kommunalekonomiska och andra fördelar från kommunernas synpunkt, att detta motiverar ett särskilt stöd utöver lånestödet, och det kan alltså vara en lämplig uppgift för den kommande utredningen att titta på de möjligheterna. I forskningsprojektet har man tagit upp också de drastiska förändringar i tomträttspolitiken som kan ske vid ändring av majoritetsförhållandena ien kommun. Det har betytt att flera politiker och tjänstemän helt enkelt föreslagit att befintliga tomträtter inte får säljas till privata markägare med äganderätt med mindre än att det varit ett kommunalval mellan första och andra beslutstidpunkten. Då skulle det, menar man, finnas möjlighet till en omfattande debatt i resp. kommuner innan förändringarna tillåts ske. Andra politiker har i stället krävt att tomträttsmark inte skall få säljas förrän kontrakterade perioder har gått ut, dvs. för nya bostadstomträtter efter den första perioden på 60 år. Flera tjänstemän har kommit med förslaget att tomträtt inte skall få förvandlas till äganderätt med mindre än att också regeringen uttalat sig för en sådan förändring i varje särskilt fall. Under forskningsarbetets gång har man även pekat på det missbruk av tomträtten som försiggår i en del kommuner. BI. a. vill man avskaffa möjligheten att avtala med industriföretag att under en viss tid upplåta mark med tomträtt mot att företag, närhelst de önskar, kan köpa marken med äganderätt. Det är uppenbart att tomträtten här utnyttjas på ett sätt som står i strid med dess syften. Kommunerna håller i själva verket på med att ge ett kommunalt etableringsstöd i syfte att locka nya företag eller hjälpa till med utvidgningen av verksamheten hos företag som redan finns i kommunen. Det borde också vara möjligt att upphäva tomträtt då tomträttshavare förändrar användningssättet för vilket tomträtten från början avsetts. Herr talman! Jag har med detta velat ta upp ytterligare några punkter värda att beakta vid en utredning. Mera sällan avstyrks en motion på ett positivare sätt och jag har alltså inget annat yrkande än bifall till utskottets förslag. Som tolk för många förtvivlade kommuner med tomträttsinstitut vill jag åter kraftigt understryka betydelsen av att utredningsarbetet om möjligt sker i ilfart.

Herr talman! Vi har från vänsterpartiet kommunisterna under många år kritiserat markspekulationen och föreslagit åtgärder som kan underlätta för kommunerna att äga marken och upplåta den med tomträtt. Vi har framhållit tomträttens fördelar och dess principiella innehåll, som kan uttryckas så att den bidrar till att avprivatisera en del av bostadsmarknaden. Vi har understrukit betydelsen av att det ges större möjligheter för kommunerna att tillämpa tomträtt som ett av de mest effektiva instrumenten att begränsa markspekulationen i vårt land. Vi har också många gånger framhållit hur viktigt det är att samhället äger all mark som behövs för samhälls och bostadsbyggande, och att marken inte får betraktas eller behandlas som någon vara som köps eller säljs på en marknad, som andra privata ägodelar. I det utskottsbetänkande vi nu behandlar görs en ganska grundlig genomgång av förhållandena på tomträttens område och en rad brister och svagheter belyses, brister och svagheter som vi i flera fall från vpk:s sida också sedan länge har pekat på. Utskottet anser nu att tidpunkten är inne att se över bestämmelserna om tomträtt, och man anför också att justitiedepartementet numera kommit till uppfattningen att utredningsarbetet i fortsättningen bör bedrivas i en offentlig utredning. Jag vill också i detta sammanhang understryka att det i den utredning med parlamentarisk sammansättning som regeringen enligt utskottet har för avsikt att inom kort tillsätta även skall ges tillfälle för vårt parti att delta. Vi är från vänsterpartiet kommunisternas sida överens om nödvändigheten av en skyndsam utredning av de i motion och utskottsbetänkande behandlade problemen om tomträtten. Det är emellertid viktigt att ge sådana direktiv och möjligheter att utredningen kan ta upp alla problem som nu försvårar en tillämpning och utökning av tomträttsförfarandet och kan lägga fram förslag som undanröjer dessa svårigheter. Utredningen bör alltså inte begränsas till att gälla villkoren för omprövning av tomträttsavgäld, avgäldsperiodernas längd och uppsägning vid upplåtelse med tomträtt. Det behövs en rad förändringar, bl.a. för att förhindra att kommunerna gör sig av med kollektivt ägd mark och för att underlätta för kommunerna att i ökad utsträckning tillämpa tomträtt. Hit hör problemet med att erhålla statliga tomträttslån inte bara för bostadsbyggnadsändamål utan för all mark som stadsplaneläggs. Hit hör problemen med låneunderlagets storlek, tiden för amorteringar, lånetidens längd och tiden för amorteringsfrihet. Hit hör frågan om vilken räntesats staten skall tillämpa vid utbetalning av lån liksom vpk:s gamla krav att tomträttslånen skall utbetalas tidigare än vad som nu är fallet. I diskussionen kring tomträtten har också påtalats att det behövs ett bredare låneunderlag, så att kostnader utöver vad som nu är låneberättigat kan finansieras via tomträttslånen. Det gäller då sådana kostnader som är av allmän karaktär i bostadsområden och som man benämner stadsbyggnadskostnader. Gränsen för vad som är stadsbyggnadskostnader eller inte är ju flytande. Man kan exempelvis hävda att en del av de stadsbyggnadsåtgärder som krävs i stället borde belasta enskilda hus, och det skulle på så sätt kunna åstadkommas en omfördelning av kostnaderna för byggandet så att främst småhusen belastades med större kostnader. I dag subventionerar i praktiken de som bor i flerfamiljshus en stor del av det man kallar stadsbyggnadskostnader för småhusboendet. Det finns enligt vår mening anledning att uppehålla sig vid två problem som framför allt skulle få betydelse om man vill främja en utveckling mot vidgad tomträtt som ett medel i samhällets mark och bostadspolitik och om man vill stödja tomträtten framför den vanliga äganderätten. Det ena problemet gäller något som jag redan varit inne på och som också herr Gillström berörde i sitt inlägg, nämligen frågan om statliga tomträttslån också till andra ändamål än bostäder, dvs. även till tomträtt för industri, affärsändamål, mark för fritidshus osv. De statliga lånen bör alltså täcka alla de användningsområden som kommunerna finner lämpliga för tomträttsupplåtelser. Det andra problemet sammanhänger med låneunderlag, ränta och amorteringstid, dvs. kommunalekonomiska problem eller låneproblem.

Dessa krav måste enligt mitt förmenande tas upp av den kommande utredningen och bli föremål för förslag och beslut i den anvisade riktningen, om tomträttens alla fördelar på ett riktigt sätt skall kunna tillvaratas. De medel kommunerna i dag har till sitt förfogande är otillräckliga. Att de förbättras är ett samhällsintresse och en nödvändighet, om man vill främja en social bostads och markpolitik.

Herr talman! Eftersom varken motionären eller herr Claeson hade några från utskottets avvikande yrkanden kan jag göra detta mitt anförande kort. I lagutskottet har vi varit ense om att tiden nu är inne att se över de regler som gäller på detta område.

Och jag instämmer i att man skall eftersträva att göra reglerna så funktionella som möjligt och sådana att de tillgodoser såväl det kommunala intresset i sammanhanget som — och framför allt — tomträttsinnehavarnas berättigade önskemål. I förvissning om att så skall ske när denna utredning kommer till stånd — vilket jag hoppas blir snarast möjligt — ber jag bara att få yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande nr 9.
Herr talman!

Herr talman! Såvitt jag förstår är utskottet och herr Claeson fullt ense om att dessa frågor skall ses över, och jag antydde ju också i mitt tidigare anförande att vi har räknat med att så kommer att ske. Men om det kan vara riktigt att värdera de synpunkter som har tagits upp i motionen och som utskottet har understrukit mer eller mindre än det som har anförts här i debatten får väl regeringen närmare pröva. Jag är övertygad om att vad som sägs här också kommer att ligga till grund för de överväganden som regeringen gör, och jag hoppas att den nya regeringen är objektiv vid sitt ställningstagande till de synpunkter som riksdagen har anfört.

Herr talman! Under de senaste 15 åren har det ofta rests krav på en modernisering av den nuvarande konkurslagstiftningen. Kraven har framförts både av organisationer och av enskilda personer. Inte minst har de fackliga organisationerna utifrån ett omfattande material krävt en översyn av gällande bestämmelser. Efter hand har den offentliga debatten präglats av en allmän enighet bakom kraven på en modernisering av lagstiftningen. Mot den här bakgrunden var det en helt riktig åtgärd från regeringens sida när den 1971 tillsatte en särskild utredning, konkurslagskommittén.

Så blev inte fallet. Den borgerliga majoriteten yrkar blankt avslag på hela propositionen. Detta handlingssätt är med hänsyn till sakfrågans stora betydelse uppseendeväckande. Den kraftiga ökning som vi har haft av antalet konkurser under senare år motsvaras nästan helt av en ökning av de s.k. fattigkonkurserna. De svarade år 1974 för 70 96 av det totala antalet konkurser.

Redan dessa uppgifter pekar på behovet av reformer i olika hänseenden. Det är helt klart att konkurslagstiftningen numera är föråldrad. När det gäller systemet med fattigkonkurser kan allvarlig kritik riktas mot detta. Bl. a. saknas möjlighet till återvinningstalan, och det finns inte regler om att eventuellt gäldenärsbrott skall efterforskas. Detta har lett till att institutet missbrukas i stor utsträckning. Även på andra punkter är bestämmelserna om fattigkonkurserna bristfälliga. Det är allmän enighet om angelägenheten av att de nuvarande förfarandereglerna ändras, så att snabbare, billigare och effektivare konkursförvaltning kan åstadkommas, när det gäller både fattigkonkurser och ordinära konkurser. I propositionen läggs fram förslag som tillgodoser dessa krav i fråga om mindre konkurser, dvs. de nuvarande fattigkonkurserna och en del av de konkurser som nu hänförs till ordinära konkurser. De föreslagna reglerna beräknas gälla ungefär 80 96 av alla konkurser. Vi befinner oss nu i den märkliga situationen att utskottsmajoriteten yrkar avslag på propositionen, trots att det i princip är enighet om angelägenheten av en reform och innehållet i denna reform. Vad är då anledningen härtill? Motiven är dunkla, men jag får hålla mig till vad utskottsmajoriteten skriver.

Skälen är inte särskilt imponerande. Även ett renodlat kronofogdealternativ skulle kunna väl försvaras när det gäller förvaltningen av mindre konkurser. Låt mig bara peka på ett par omständigheter. Det är ingen tvekan om att staten kommer att ha ett klart dominerande intresse i de konkurser som enligt förslaget skall handläggas i förenklad ordning. Det skulle ligga väl i linje med konkurslagens traditionella synsätt att det dominerande borgenärsintresset skall ha stort inflytande över förvaltarvalet om en statlig myndighet utses till förvaltare i dessa konkurser. Kronofogdemyndigheterna är, med hänsyn till deras uppgifter i övrigt, mycket lämpade att svara för förvaltaruppgiften i de mindre konkurserna. Sådana uppgifter som att sälja boets egendom och att indriva fordringar är typiska för exekutiv verksamhet. Vidare är avsikten att prövningen av anspråk enligt den statliga lönegarantin skall handhas av kronofogdemyndigheten när konkurs handläggs enligt den enklare ordningen. Det är självfallet en stor fördel om kronofogdemyndigheten samtidigt är förvaltare. Kronofogdemyndigheterna har redan i dag stor erfarenhet av dessa ärenden. Uppräkningen av skäl för ett renodlat kronofogde Nr 45 alternativ skulle kunna fortsättas. Men nu innebär propositionen inte ett renodlat kronofogdealternativ utan är utformad så att i de fall då det skulle vara olämpligt att kronofogdemyndighet utses till förvaltare kan konkursdomaren utse annan förvaltare. Därmed faller till stor del Konkurslagstiftden remisskritik som kommit fram mot kronofogdealternativet. Jag vill — ningen i det sammanhanget erinra om att lagrådet ansett propositionens förslag innefatta en principiellt godtagbar lösning. Utskottsmajoriteten har vidare pekat på att konkurslagskommittén i sitt nästa betänkande kan komma att föreslå att kronofogdemyndigheterna blir kontrollorgan i de större konkurserna. Det är i och för sig egendomligt att utskottsmajoriteten utan vidare prövning skulle vara beredd att lägga detta eventuella förslag till grund för sitt handlande. Vilket kontrollorgan man skall välja är naturligtvis helt beroende på vilken innebörd och omfattning kontrollen skall ha. Det finns i dag inget underlag för att diskutera denna fråga. Jag kan inte finna annat än att utskottsmajoritetens ställningstagande är ett utslag av bristande reformvilja. Nu säger man visserligen att med hänsyn till att konkurslagskommitténs nästa betänkande har aviserats till början av 1977 torde en gemensam behandling av båda förslagen inte leda till så stor försening att den bör få tillmätas betydelse. Till detta kan till en början sägas att det inte framstår som sannolikt att kommittén skulle kunna vara klar i början av 1977 — slutet av 1977 förefaller vara mer realistiskt. Tar man denna tidpunkt som utgångspunkt betyder det att en ny ordning på detta område kan vara i tillämpning först på 1980-talet. Jag vill också erinra om att konkurslagskommittén enhälligt uttalat att frågan om en ändrad utformning av ett summariskt konkursförfarande har så stor praktisk betydelse att övervägande skäl talar för att den görs till föremål för en delreform i det pågående reformarbetet på konkursrättens område. Men, som sagt, denna inställning delas inte av de nuvarande regeringspartierna. För dessa framstår det inte som något bekymmer att exempelvis gäldenärsbrottsligheten kan fortsätta att frodas i skydd av den bristfälliga regleringen av fattigkonkurserna. Inte heller tycks man vara lyhörd för de uppfattningar och erfarenheter som finns inom svensk fackföreningsrörelse. Fackföreningsrörelsen har många bittra erfarenheter av den nuvarande lagstiftningen rörande fattigkonkurser. Över huvud taget ger de borgerliga partiernas agerande i detta ärende intryck av en skriande brist på vilja att försöka lösa angelägna samhällsproblem. Denna inställning kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Därför yrkar jag bifall till reservationen, vilket innebär bifall till propositionen.

Herr talman! Konkurslagstiftningen är en utan tvivel synnerligen komplicerad lagstiftning, och förändringar i den måste föregås av långa överväganden. I lagutskottets betänkande nr 11 behandlas en av den förra regeringen framlagd proposition med förslag om ändringar. Utskottets vice ordförande har nyss kommenterat dessa — inom parentes sagt med ett ordval som med tanke på det sätt på vilket vi brukar umgås i utskottet är, som han själv uttryckte sig, en smula uppseendeväckande. Jag skall, herr talman, be att få återkomma till det senare. Jag vill dock inledningsvis något svepa över det område som denna lagstiftning omfattar. Att en gäldenär fullgör sina betalningsutfästelser garanteras ytterst av att hans egendom kan tas i anspråk för att tvångsvis tillgodose fordringsägarnas krav. Detta sker genom att lagstiftningen ger möjligheter till exekutiva åtgärder beträffande egendomen. En sådan åtgärd är konkurs. Konkurslagstiftningen fyller härigenom en viktig uppgift i samhället och utgör således en väsentlig beståndsdel i vårt rättssystem. Det skall erkännas att vår nuvarande konkurslag är gammal. Den tillkom år 1921 och sedan lagens tillkomst har samhället ändrats i mycket. Det har medfört att lagen sedan länge ansetts vara i behov av en revision. Också i de nordiska grannländerna har det framkommit behov av reformer beträffande konkurslagarna och förslag till ny lagstiftning på området har framlagts i Danmark och Norge.

På den punkten råder inga delade meningar mellan majoritet och reservanter i utskottet. Konkursförvaltningen har med tiden blivit alltmer komplicerad, och det krävs för den skull mer av en konkursförvaltare än förr. En modernisering av lagstiftningen är därför nödvändig. Vi erkänner att det nuvarande systemet med fattigkonkurser är bristfälligt. Bl. a. saknas möjlighet att få egendom, som gäldenären gjort sig av med till skada för borgenären, att återgå till konkursboet. Inom utskottet har det inte rått någon oenighet om att det finns behov Nr 45 av en reform av reglerna om konkursförvaltningen. Utskottet har också Tisdagen den funnit att de i propositionen framlagda förslagen i huvudsak tillgodoser 14 december 1976 de krav som man kan ställa för att få till stånd ett billigare, snabbare och effektivare förfarande när det gäller mindre konkurser. Däremot har — Konkurslagstiftmeningarna gått starkt isär när det gäller frågorna om vem som skall — ningen bli förvaltare i sådana konkurser och om lämpligheten av att förfarandereglerna beträffande mindre och ordinära konkurser skall beslutas etappvis. Valet av förvaltare är en viktig fråga. I propositionen har föreslagits att kronofogdemyndighet som regel skall förordnas. Detta förslag har reservanterna ställt sig bakom, men under förarbetet till propositionen har meningarna gått starkt isär på den här punkten. Nu påstår utskottets vice ordförande att genom den här undantagsregeln, som är olämplig, skulle icke kronofogde förordnas att vara förvaltare och då skulle man ha tillmötesgått de invändningar som har kommit från remissinstanserna. Jag är inte övertygad om den saken. Mot denna bakgrund har utskottet ansett det värdefullt att få närmare upplysningar om hur konkurslagskommittén tänker sig förfarandet i ordinära konkurser. Kommitténs ordförande och sekreterare har därför fått redogöra för kommitténs fortsatta arbete inför utskottet. Jag vill här endast nämna att kommittén avser att föreslå att det nuvarande tillsynsorganet för konkursförvaltningen — rättens ombudsman — avskaffas och att tillsynsfunktionerna i stället överförs på kronofogdemyndigheterna. De upplysningar som utskottet fått har gjort att utskottets majoritet tvekar inför den i propositionen och av reservanterna förordade ordningen. Ett genomförande av förslaget i propositionen och det förslag som konkurslagskommittén kommer att framlägga skulle nämligen innebära att kronofogdemyndighet i vissa konkurser skulle vara förvaltare och i andra tillsynsorgan. Enligt majoritetens mening måste en sådan ordning anses mindre tillfredsställande. Detta gäller särskilt i sådana fall då kronofogdemyndighet från början förordnats till förvaltare men annan sedermera utsetts att i myndighetens ställe vara förvaltare. Kronofogdemyndigheten skulle då kunna få pröva riktigheten och lämpligheten av åtgärder som myndigheten själv vidtagit i sin tidigare egenskap av förvaltare och som fortfarande har aktualitet i konkursen. Även från andra principiella utgångspunkter framstår det enligt utskottets mening som mindre lämpligt att kronofogdemyndighet skall handha konkursförvaltningen. Majoriteten har vidare ansett att ett genomförande av förslaget i propositionen måste komma att påverka ett ställningstagande till kommitténs nästa betänkande och därigenom försvåra en helhetslösning av problemen med konkursförvaltningen. Detta sistnämnda talar också enligt majoritetens mening mot att förfarandereglerna skall ändras etappvis. I denna fråga vill majoriteten också peka på att resultatet av kommitténs pågående arbete kan komma att medföra att de föreslagna förfarande 11 reglerna beträffande de mindre konkurserna måste ändras inom en snar framtid. Att en lag på detta sätt med täta mellanrum skall underkastas genomgripande förändringar är enligt vår mening inte tillfredsställande från rättssäkerhetssynpunkt. Enligt vår mening finns det även andra omständigheter som bör beaktas i detta sammanhang. Sålunda framstår det som önskvärt att förfarandereglerna beträffande mindre och ordinära konkurser blir så enhetliga som möjligt. En annan omständighet är att det i propositionen uttalade behovet av ökade möjligheter till samhällelig insyn i konkursförvaltningen och av ett hänsynstagande till arbets och regionalpolitiska intressen enligt utskottets uppfattning kan tillgodoses lika väl inom ramen för ett sådant system som kommittén avser att föreslå som genom det system som propositionen förordar. Jag vill här bara tillägga att ett överförande av tillsynsfunktionerna till kronofogdarna också innebär att dessa myndigheter får den beredning av arbetsuppgifterna som är angelägen. Enligt vår mening finns det sålunda starka skäl för att frågorna om förvaltnings och tillsynsorgan i såväl mindre som ordinära konkurser bör tas upp och lösas i ett sammanhang. Med hänsyn till att kommitténs nästa betänkande kan förväntas under början av år 1977 torde den försening som en gemensam behandling av båda förslagen kan föranleda inte bli så stor att den bör få tillmätas någon avgörande betydelse. Lennart Andersson hade en egen tidtabell för utredningens fortsatta arbete och slutade med att säga att den antagligen inte skulle bli färdig förrän till hösten, men vi anser oss ha fått försäkringar om ett väsentligt snabbare avslutande av den etapp som kommer att medföra nya förslag även i fråga om de ordinära konkurserna. Herr talman! Det smärtar mig att min vän Lennart Andersson använde uttrycket uppseendeväckande därför att utskottets majoritet har yrkat på blankt avslag och att han sade att det tydligen låg dunkla motiv där bakom samt att skälen för avslaget inte var imponerande. Därav drog han slutsatsen att vi i de nuvarande regeringpartierna skulle vara i avsaknad av reformvilja. Också i ett annat sammanhang talade Lennart Andersson om ”en skriande brist på vilja”.

Allt detta och mycket annat därtill gör att vi anser det klokt att nu vänta ytterligare några månader för att därigenom få möjlighet att samordna det här lagstiftningsarbetet. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Svanström och jag är helt eniga om behovet av Konkurslagstift en modernisering av konkurslagstiftningen. Vi kan i det här ärendet = ningen också konstatera att flera års intensivt utredningsarbete med omfattande remisser nu slutligen har lett fram till en proposition på riksdagens bord. Vilket är då mest angeläget: att äntligen försöka komma till en lösning för att få bort många av de oformligheter som finns — det är vi eniga om — i den nuvarande lagstiftningen eller att ytterligare försena hela arbetet för att, som man säger, uppnå en enhetlig lösning? Även om konkurslagskommittén kommer att arbeta mycket snabbt och få fram sitt slutbetänkande någon gång under 1977, skall det i alla fall sedan ut på en ny, omfattande remiss. Så skall ett propositionsarbete börja, lagrådet skall yttra sig, proposition skall lämnas till riksdagen, förslaget skall behandlas här och datum för ikraftträdande skall fastställas. Såvitt jag kan förstå betyder det en rätt stark försening av hela lagstiftningsarbetet. Det kommer att dröja innan vi kan få ett nytt förslag på riksdagens bord som verkligen innebär en modernisering av den här lagstiftningen. I remissarbetet är det också mycket tunga remissinstanser som har uttalat sig för att riksdagen nu borde besluta att ta en etapplösning av hela det här komplexet.

Herr talman! Jag kan väl påstås ha vissa egenskaper, men jag kan inte sia-om framtiden på det sättet att jag nu omedelbart kan svara på den senaste frågan herr Andersson i Södertälje ställde. Mitt tips är emellertid att remissinstanserna, med hänsyn till att det då förmodligen kommer att föreligga ett förslag om att kronofogdarna skall vara tillsynsmyndigheter i samtliga konkurser, kommer att mena att det kan bli en dubbelfunktion som icke är önskvärd. Beträffande tidtabellen, som vi fortfarande är litet oense om, är jag också medveten om att varje lagstiftningsarbete av denna komplicerade karaktär tar sin tid. Vi har emellertid ansett att samordningen mellan förfarandet i fråga om ordinära konkurser och handläggningen av mindre konkurser är så angelägen att vi är beredda att ta den olägenhet som ett ytterligare uppskov medför. Jag är fortfarande övertygad om att dessa fördelar väger över de nackdelar som vi otvetydigt kommer att få dras med i det här sammanhanget ytterligare något år.
Herr talman! Vi har av företrädarna för konkurslagskommittén, när de var i utskottet, fått beskedet att det inte är lagtekniskt omöjligt att lösa problemet med att kronofogdemyndigheten är såväl förvaltare som tillsynsmyndighet. En annan fråga tränger sig på i det här sammanhanget, och jag vore tacksam om herr Svanström ville vara vänlig att redovisa sin syn på den. Är det enligt herr Svanströms uppfattning endast det s.k. advokatalternativet som kan ifrågakomma som förvaltare i fortsättningen, eller är herr Svanström beredd att acceptera att någon av samhällets myndigheter går in som förvaltare i konkurserna?

Det är fråga om ett samhälleligt organ eller ombud, som således har att ta regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska hänsyn. Men det är ju, herr Andersson i Södertälje, kanske ändå inte särskilt taktiskt att fortsätta den här diskussionen om vad som kan komma. Vi får tillfälle att diskutera de sakerna när de i vanlig ordning kommer att redovisas för beslut.

Herr talman! Som redan tidigare sagts här innebär lagutskottets betänkande i korthet att den borgerliga majoriteten i utskottet föreslår avslag på den proposition om mindre konkurser som framlagts av den tidigare socialdemokratiska regeringen. Jag vill redan nu säga att jag helt ansluter mig till uppfattningen att de nuvarande reglerna om fattigkonkurser behöver ses över och ändras. Det är viktigt att skapa möjligheter till återvinning, att kunna beivra gäldenärsbrott och ge borgenärer möjlighet att få del av boets medel. Tanken att låta ett större antal konkurser än f. n. omfattas av ett förenklat regelsystem förefaller också tilltalande. Om många av dessa frågor som tagits upp i propositionen råder alltså enighet i utskottet. Anledningen till att utskottet trots detta stannat vid skilda beslut är främst att majoriteten funnit att den nu inte kan biträda propositionens förslag om att kronofogde regelmässigt skall utses till förvaltare. Det finns, som jag ser det, många skäl som talar för majoritetens ståndpunktstagande. Utskottets ordförande har redogjort för dem, så jag skall inte upprepa dem. Jag vill bara ytterligare understryka hur viktigt det är att inte i onödan skapa jävsituationer som kan medföra bristande tilltro till myndigheters opartiskhet och därigenom utgör ett hot mot rätts säkerheten. Det kan inte heller vara riktigt att tillskapa en tungrodd och byråkratisk ordning. Att flytta över arbetsuppgifter på stora statliga ämbetsverk lär inte främja samhällets och enskilda fordringsägares anspråk på effektiv och affärsmässig avveckling av konkurser. Från dessa utgångspunkter skulle utskottet kanske ha kunnat stanna för att ändra propositionen. Att utskottet i stället valt att föreslå avslag på hela propositionen beror främst på att företrädare för konkurslagskommittén vid hearing inför utskottet förklarat att kommittén senast under våren 1977 ämnar lägga fram förslag om förvaltning och tillsyn i ordinära konkurser. Kommittén avser då t.ex. att föreslå att rättens ombudsman avskaffas och att tillsynen över konkurserna skall utövas av kronofogdemyndigheten. Utskottet har funnit det synnerligen angeläget att alla berörda parter får möjlighet att i ett sammanhang ta ställning till frågor om förvaltare, rättens ombudsman och regelsystemet i övrigt. Om detta säger utskottet: ”Utskottet vill härutöver framhålla att ett genomförande av förslaget i propositionen i inte oväsentlig mån måste komma att påverka ett ställningstagande till kommitténs nästa betänkande och därigenom försvåra en helhetslösning av problemen med konkursförvaltningen. Utskottet vill också peka på att resultatet av kommitténs nu pågående arbete kan komma att medföra att de föreslagna förfarandereglerna beträffande de mindre konkurserna måste ändras inom en snar framtid. Att en lag på detta sätt med täta mellanrum skall underkastas genomgripande förändringar är enligt utskottets mening inte tillfredsställande från rättssäkerhetssynpunkt.” Herr talman! Det är i anledning av dessa uttalanden som jag vill göra några principiella reflexioner. Under den gångna valrörelsen talades mycket om rättstrygghet och rättssäkerhet, och det var alldeles uppenbart att detta var angelägna frågor för de flesta människor. Ordet rättstrygghet för ofta tanken till en trygghet till liv, hälsa och egendom. Vi skall inte behöva bli antastade eller misshandlade utomhus, och vi skall inte behöva komma till våra hem och finna att tjuvar varit där före oss. Detta är viktiga rättstrygghetsfrågor som ofta med rätta behandlas i press, radio och TV och som inte sällan är föremål för riksdagens uppmärksamhet. Men rättssäkerhet är också något annat, kanske mindre uppseendeväckande men ändå ytterst ingripande i den enskildes vardagliga liv. Den sidan av rättssäkerheten kommer lätt i skymundan, och jag vill gärna lyfta fram den i det här sammanhanget. Det är fråga om en stabilitet i lagstiftningen. Lagen skall vara sådan att det finns en förståelse för den hos den enskilda människan. Lagen skall vara förankrad hos dem som den berör. Alla har rätt att begära att en lag är verklighetsnära och att den tillkommer efter noggrann prövning och eftertanke. Naturligtvis kan det inte helt undvikas att det insmyger sig fel eller ofullständigheter, men de senaste åren har lagstiftningen hos oss tagit en oroväckande vändning. Vi har fått väldigt många lagar. Det har fört med sig att lagarna ofta varit illa genomtänkta och illa motiverade och tyvärr också ofta dikterade av en teoretisk önskan snarare än av vad verkligheten bortom skrivborden krävt. Detta är inte något nytt påstående, utan jag har vid arbetet med olika lagförslag haft anledning att framhålla just dessa synpunkter. Detta sätt att lagstifta har också fört med sig ett behov av att ofta ändra redan stiftade lagar. Ibland har det fått göras ändringar i ändringarna, och ibland ändringar i lagar som ännu inte trätt i kraft. Så ändrades t.ex. under ett år kommunalskattelagen 17 gånger och lagen om allmän försäkring 15 gånger. Det är lätt att föreställa sig vilken osäkerhet och villervalla för den enskilde som ett sådant sätt att lagstifta för med sig. Inte heller myndigheterna har kunnat hänga med. Tyvärr har det visat sig att myndigheter då och då missat lagändringar, vilket om felen inte upptäckts skulle ha medfört rättsförlust för den enskilde. Jag anser därför att det är glädjande att den nya majoriteten i riksdagen går fram med viss varsamhet. Jag ser majoritetens ställningstagande som ett utslag av förtänksamhet och en vilja till genomträngande analys av och hänsynstagande till människors villkor. Tyvärr fortsätter socialdemokraterna på den tidigare inslagna vägen. I reservationen vidgås att resultatet av kommitténs fortsatta arbete kan komma att ge upphov till konfliktsituationer i förhållande till propositionens förslag. Reservanterna säger också att kommitténs förslag självfallet kan komma att påverka förfarandereglerna beträffande de mindre konkurserna. Vad ställer man då sitt hopp till? Jo, som vanligt till att det ju alltid går att ändra den lag man beslutat. Och visst är det möjligt att ändra. Men att med korta tidsintervaller vidta ändring efter ändring tyder inte på någon omtanke om dem som berörs av ändringarna. Det gäller både parter och de yrkesutövare som är sysselsatta på detta område. De föreslagna lagändringarna är mycket ingripande för t.ex. både kronofogdar och advokater. Reglerna skulle medföra att kanske 80 96 av alla konkurser förs över till kronofogemyndighetens förvaltning. De stora kronofogdemyndigheterna i Stockholms och Göteborgs distrikt har bestämt motsatt sig förslagen. Kronofogdemydigheten i Göteborgs distrikt har t.ex. framhållit att den tycker sig ha förmärkt att det redan i dag på sina håll finns ett visst misstroende mot kronofogdarnas opartiskhet och att risk föreligger att misstroendet skulle öka om de blir förvaltare i förenklad konkurs. Myndigheten skulle 1. ex. komma i en egendomlig ställning vid förlikningssituationer, eftersom den själv är part. — Detta beträffande kronofogdarnas arbetssituation. När det gäller advokaterna vill jag säga att ett bifall till förslaget skulle innebära ett ganska stort ingrepp mot den yrkeskategorin. Följden skulle också bli att de unga juristerna får minskad möjlighet till ändamålsenlig utbildning. Det är också en rättssäkerhetsfråga att vi har en fristående, självständig, kunnig och orädd advokatkår. Det är alltså viktigt att ordentligt låta också dessa yrkesgrupper komma till tals. Normal hänsyn och omtanke kräver att övervägandena görs på ett så fullständigt material som möjligt. Alltför länge har vissa kategorier, t.ex. små yrkesgrupper, kommit i kläm eller nonchalerats. Det mest talande exemplet på detta är fortfarande de fria företagare som fick finna sig i de s.k. Pomperipossaeffekterna. Varje människa, varje grupp och varje yrkeskår har rätt att få sina synpunkter beaktade och övervägda. Någon gång behöver detta klart utsägas. Personligen ser jag majoritetens ställningstagande också som ett uttryck för en vilja och förmåga att öka varje enskild människas rättssäkerhet. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till lagutskottets hemställan.

Herr talman! Att konkurslagstiftningen behöver en översyn är helt förståeligt mot bakgrund av att antalet konkurser ökat mycket snabbt. År 1970 uppgick antalet konkurser till över 3 000. Detta hänger samman med expansionen av antalet 5 000-kronorsbolag under 1960-talet. Företag med mindre än fem anställda svarade för mer än 70 96 av antalet konkurser under tiden 1966-1970. Ungefär två tredjedelar av alla konkurser är fattigkonkurser. När det gäller dessa konkurser har en åklagare i praktiken ingen möjlighet att fastställa om gäldenärsbrott blivit begångna. Man kan mycket starkt anta att dolda gäldenärsbrott kan förekomma i 30-40 96 av fattigkonkurserna. Detta framgår av en ännu inte publicerad studie som konkurslagskommittén citerar i sitt delbetänkande Förenklad konkurs m.m. Dessa brott torde till stor del drabba staten som borgenär. I genomsnitt utgör nämligen skulder för skatter och allmänna avgifter hälften av skulderna i en fattigkonkurs. Att det finns en reservation till lagutskottets betänkande nr 11 framstår för oss socialdemokrater som mycket naturligt. Utskottsmajoriteten vill inte godkänna den gamla regeringens proposition. Motivet för avslag på propositionen till förmån för advokatalternativet har fått en något diffus skrivning. Utskottsmajoriteten menar att frågorna om förvaltningsoch tillsynsorgan i såväl mindre som ordinära konkurser bör lösas i ett sammanhang. Från fackligt håll menar vi att detta inte är tillräckliga skäl att vänta på kommitténs nästa betänkande. Fackföreningsrörelsen ställer sig bakom reservationen och kräver därmed kronofogdealternativet, vilket är det bästa för de arbetare som blir drabbade vid konkurser. Ett betydande antal konkurser orsakas nämligen av faktorer såsom bristande utbildning hos företagsledaren, otillfredsställande organisation och dålig planering. Det är ofta fråga om företag med hyggliga framtidsutsikter, om dessa brister kan avhjälpas. Genom en samordning skulle man också vinna erfarenheter som kommer att bli värdefulla inför framtida lagstiftning. Dessutom skulle man få ett bättre samordnat underlag för att utröna orsaker till konkurser. Målsättningen måste vara att minimera antalet konkurser. Snabbheten vid försäljning av konkursföretag leder till att samhällets intressen inte alltid tillvaratas på bästa sätt. Regionala problem tas inte nu någon hänsyn till. Förordnas kronofogdemyndigheten till förvaltare i en konkurs kan kronofogdemyndigheten och länsstyrelsen inleda ett samarbete som blir till godo för både den enskilde arbetstagaren och fackföreningen. Även om konkursförvaltaren bedömer det så att en nedläggning är det bästa för borgenärerna, kan detta vara ett felaktigt beslut från de anställdas och samhällets synpunkter. De samhällsekonomiska aspekterna måste enligt fackföreningsrörelsens mening kunna göras gällande i konkursförvaltningen. Det är betydligt lättare att få en ekonomiskt bärkraftig rekonstruktion av ett företag om driften där aldrig har upphört. Med vad som här har anförts har jag velat framhålla att det är nödvändigt att kronofogdemyndigheten som statens företrädare tillsammans med facket och länsstyrelsen på ett bättre sätt kan ta till vara samhällets och de anställdas intressen. Fackföreningsrörelsen kräver också att konkursförvaltaren skall vara skyldig att både informera och införskaffa upplysningar om företagets skötsel från de anställdas lokala fackliga organisation.